Herr talman! Jag skall inte gå i polemik med herr Lundberg, men i början av sitt anförande tillät sig herr Lundberg att säga någonting av ungefär den innebörden att i samband med kartläggning från luften manipulerar okvalificerade tjänstemän med fastighetsgränserna så att små jordägare berövas sin egendom. Med detta riktar herr Lundberg en mycket grav beskyllning mot tjänstemän vid rikets allmänna kartverk. En sådan beskyllning får inte stå oemotsagd i Sveriges riksdags protokoll. Ända till dess jag blir överbevisad om motsatsen vägrar jag att tro att det finns någon grund för herr Lundbergs kategoriska och djupt kränkande uttalande mot dessa tjänstemän. Vi respekterar alla herr Lundbergs djupa rättspatos. Det vore bara att hoppas att det skulle sträcka sig så långt att det också omfattar de människor som herr Lundberg angriper utan någon bevisning och utan att de är närvarande och kan försvara sig.
Herr talman! Herr Turesson är uppbragt. Jag vill rekommendera herr Turesson att studera de kartor som produceras i dag, där bolagens marker märks ut och där man i stället för att kontrollera gränser har följt de märken som bolagen sätter upp genom sina anställda. Man ger åt bolagen rättigheter och rätt att bruka eller försälja kronans egendom medan nyttjanderätten upplåts åt enskilda. Herr Turesson kan titta på de kartor som är upprättade för Upplandskusten. Läs vad överlantmätaren sade härom 1906! Men herr Turesson bör även läsa vad Kuylenstierna sade som sakkunnig i åbokommitténs betänkande. Han konstaterar att staten icke ägde rätt att till bolagen överlåta gamla nyttjanderätter där äganderätten låg hos kronan men nyttjanderätten hos enskilda. I dag upplever vi att man föser i väg den befolkning som har levt där under århundraden, från släktled till släktled. Man accepterar vad de sakkunniga säger därför att befolkningen och kronan inte har några företrädare som bevakar deras rättigheter.
Herr talman! Jag bara konstaterar att herr Lundberg nu talar om något annat än det jag tillät mig anmärka på. Vad jag anmärkte på var ett gravt och otillbörligt angrepp mot tjänstemän som gör sitt arbete i rikets allmänna kartverk. Herr Lundberg tillät sig att kalla dem okvalificerade och menade att de manipulerade på ett sätt som var till nackdel för små jordägare, som berövades sin mark. Det uttalandet av herr Lundberg är ovederhäftigt, och det är det som jag har velat påtala så att det inte står oemotsagt i protokollet.
Herr talman!

Har icke herr Turesson lagt märke till hur man förfarit med myrslogarna i Ore socken i Dalarna? Har han inte läst åtkomsthandlingarna och avverkningskontrakten, som i dag utnyttjas som äganderättshandlingar för områden där avverkning skett? Det är de gamla gränserna som vi vill ha inritade på dagens karta. Att det på gamla kartor och i gamla beskrivningar finns marker som i verkligheten aldrig har funnits bör ändå en lantmätare veta.
Herr talman! Jag skall helt kort konstatera att herr Lundbergs beskyllningar mot kartverkets tjänstemän för att vara okvalificerade och för att manipulera står kvar.

Herr talman! Också jag skall gärna erkänna att vi alla har förståelse för det patos herr Lundberg känner och framför. Även om han kanske i vissa sammanhang framför det på ett sådant sätt att det inte alltid finns täckning för hans anmärkningar, tror jag att han inte gör det i någon ond vilja. Om vi sedan från denna utvikning från ämnet går till den sak det gäller, nämligen motionen av herr Börjesson i Falköping, har jag också förståelse för herr Börjessons känsla för enkla, fattiga människor som tycker att de blivit orättfärdigt behandlade av staten och dess myndigheter. Det här är en fråga som ibland kan vara besvärlig att riktigt avgöra. Om man använder de statliga bestämmelserna i ett sammanhang, så tycker somliga att de blivit orättfärdigt behandlade. Om man använder samma bestämmelser i ett annat sammanhang, kanske staten avhänder sig egendomar, som antingen de som köper dem eller deras arvingar sedan avyttrar med mycket betydande vinster. Därför är det givetvis svårt att alltid skipa fullständig rättvisa när det gäller att bestämma priset för mark som staten på ett sådant sätt som detta avhänder sig. Väsentligt med detta ärende är att herr Börjesson velat ha en ändring i själva bestämmelserna med innebörden att sociala skäl skulle kunna förändra kraven på att ortens pris skall tillämpas. Herr Börjesson har i motionen sagt att sådana skäl borde kunna åberopas då det gäller friköp av tomt där den som äger byggnaderna måste äga lagfart på fastigheten för att få bidrag för vatten och avlopp etc. Vi har genom utskottets undersökning funnit att det inte riktigt är så. Om köparen kan anföra bostadssociala skäl för ekonomiskt stöd från samhällets sida bör enligt vad utskottet menar dessa tillgodoses i därför avsedda former genom bostadslån, förbättringslån, bidrag m.m. Utskottet finner därför inte skäl att tillstyrka motionsförslaget, som innebär att detta stöd skulle lämnas genom nedsatt köpeskilling. Det bör noteras att förbättringslån för t.ex. ordnande av vatten och avlopp kan utgå även om enskild ägare av eneller tvåfamiljshus inte äger marken men väl har nyttjanderätten till denna säkrad. Förbättringslån kan också utgå om nyttjanderätten avser endast huset eller en lägenhet däri. I det av motionären anförda exemplet är sålunda förvärv av marken inte en förutsättning för statligt stöd. Herr Börjesson i Falköping har inte heller ställt något annat yrkande än vad utskottet har anfört. Jag hoppas därför att herr Börjesson kan vara tillfredsställd med att utskottet verkligen har utrett det förslag som framförts och har yttrat sig på ett sätt som borde kunna tillfredsställa de personer som det här gäller.

Herr talman! Jag medger gärna att det kan bli fråga om gränsdragningar och att det är mycket svårt att dra gränserna. Men om man har det kriterium jag nämnt, hänsyn till sociala skäl, är det inte svårt att dra en gräns. Det var därför jag nöjde mig med detta tillägg ”såsom exempelvis sociala skäl”. Jag har haft samtal med tjänstemän på domänverket, och de har sagt att de inte tar några sociala hänsyn när det gäller försäljning av staten tillhörig mark. Jag är medveten om att man kan få bidrag, även om man inte äger tomten. Men jag är också medveten om att det har förekommit och kanske förekommer att lånesökande blivit avvisade på grund av att de inte har lagfart på fastighetens tomt. Jag har framför mig ett brev från en person i mellersta Sverige. För att över huvud taget få hjälp till vatten och avlopp måste han se till att få lagfart på fastigheten. Han säger att han är sjukpensionerad och har ständig smärta i ryggen efter en misslyckad ryggoperation. Men det är inte bara han själv som bor och har bott på fastigheten, utan hans tidigare numera avlidne broder bodde också på fastigheten. Jag är, herr talman, medveten om att man kanske inte skall ingå på så mycket detaljer, men här var det fråga om ett tomtpris av 4 kronor per m?. Jag har varit i kontakt med domänverket som hade gått med på en sänkning till 3:60. Längre kunde domänverket inte gå. Om marken hade ägts av en privatperson är det kanske — jag säger kanske, eftersom det är ett antagande — möjligt att han hade kunnat få tomten till ett betydligt lägre pris. För honom var 5 100 kronor för tomtområdet inte något litet belopp.
Herr talman! Jag kan i det här sammanhanget bara hänvisa till vad vi kommit fram till vid utskottets utredning på denna punkt. Det rör sig tydligen om litet olika uppfattningar. Jag skulle tro att den person som herr Börjesson talar om verkligen skulle kunnat få bidrag om han hade gjort en ansökan. För övrigt känner jag till att det förekommer fall då man genom ett överklagande till Kungl. Maj:t kan få tomtprisets skälighet prövad. Om det är fråga om 4 kronor per m? och ett totalt tomtpris på 5 000—6 000 kronor, kan det givetvis synas mycket, men jag undrar om det i verkligheten är så betungande i förhållande till den hjälp vederbörande kan få från samhällets olika organ. Jag har inte anledning att ytterligare uppehålla mig vid detta utan yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är tillfredsställd med det svar som herr Löfgren nu senast lämnade, och jag kommer givetvis att se till att detta protokoll, om det blir fråga om ett överklagande, kommer vederbörande till handa. Det låter inte så mycket, säger herr Löfgren om tomtpriset i det av mig relaterade fallet, men för den det gäller är det ganska högt. Någon har sagt att 75 öre eller 1 krona per m? skulle ha räckt i detta fall, men det får stå för vederbörandes egen räkning. Men den person som skulle betala dessa 5 100 kronor för tomten när han rätteligen inte borde betalt mer än högst 2 000 kronor, tycker nog ej att han är rättvist behandlad.
Herr talman! Jag vill fråga herr lantmätare Turesson vilka krav han ställer på kartritare. Har man inte rätt att ställa sig tveksam till kartritare som icke tar hänsyn till gamla gränsmärken.

Det kan t.ex. gälla en väg inritad på kartan efter en upptrampad stig genom en äng som man ägde. Herr Turesson anser det tydligen inte anmärkningsvärt att man överför en kartbild till en fotografisk bild på ett oriktigt sätt. Men jag tycker att våra lantmätare och andra bör ha större kunnighet. När det gäller gamla rättigheter vill jag peka på vad Carl W.U. Kuylenstierna säger: ”Därjämte funnos emellertid rättigheter av annan art, vilka svårligen kunde självständigt utbrytas eller vilkas utbrytande vid avvittringarna utan samband med andra rättigheter — i varje fall aldrig avsetts i förordningarna. Dylika rättigheter voro rätt till mulbete för hemman, torp eller fäbodlägenheter, rätt till fiske, slåtter m.m. I samtliga dessa fall kunde enligt ovannämnda princip allmänningens upplåtande som rekognitionsskog ej lända till inskränkning i de redan existerande rättigheterna. Denna regel har fått sig uttryck i instruktionerna för bergskollegium den 16 oktober 1723 och 22 juni 1773. Kollegium anbefalldes vid allmänningars upplåtande till bruk noga tillse, att de, som av ålder därstädes haft rättigheter av antytt slag, skulle vid sitt nyttjande därav bibehållas. Om förbehåll skett i upplåtelsebreven eller ej, har icke varit avgörande för rättigheternas bestånd. En huvudregel för praxis har nämligen varit den, att kronan ej kunde bortgiva eller försälja, vad den ej själv ägde.” Dessa gamla principer borde väl ändå lantmätare Turesson känna till. Jag skulle i varje fall från 1600 och framåt kunna ta fram otaliga exempel på hur man genom vissa myndigheter och andra har gjort intrång i vanliga människors rättigheter. Denna kränkning är hårdare än en kritisk granskning av dem som säger sig ha rätt att föreskriva hur gränser skall tolkas. När de ensidigt tar hänsyn till de stora bolagen, som snart äger alla kuster i varje fall utefter Uppland, så måste man känna både förbittring, ledsnad och upprördhet över att något sådant kan ske. Det finns tydligen icke någon myndighet som har till uppgift att värna allmogens och kronans olika rättigheter i detta sammanhang. Det talas sedan gammalt om herremakt och stormaktsdröm men bondeoch arbetarenöd. Arbetarna och bönderna borde i dag få kvarbliva vid vissa gamla rättigheter utan att det skall behöva stå skrivet i handlingar som det sedan är frågan om att välvilligt tolka från olika håll.
Herr talman! Min verksamhet som statens tjänsteman har till stor del gått ut på att hjälpa småjordbrukare att värna deras rätt. Jag tror inte att någon kan säga något annat. Men det är inte det den här frågan gäller, herr Lundberg. Att jag gick in i den här debatten berodde på de beskyllningar som herr Lundberg utslungade mot oförvitliga tjänstemän i rikets allmänna kartverk och som jag inte ansåg fick stå oemotsagda i riksdagens protokoll. Nu frågar herr Lundberg vilka krav man har rätt att ställa på dessa tjänstemän. Självfallet mycket stora krav, för det gäller mycket känsliga frågor. Jag anser att dessa tjänstemän uppfyller de kraven, och jag kommer att anse det ända tills herr Lundberg bevisar motsatsen. Jag tycker inte, avslutningsvis, att det är riktigt att någon här i riksdagen skall få utslunga sådana kränkande beskyllningar som har skett här. Det är därför jag har gått in i den här debatten — inte för att diskutera sakfrågan om skydd för äganderätten vare sig det gäller småjordbrukare eller kronan. Där är vi nog helt överens herr Lundberg och jag.
Herr talman! Jag skulle till herr Turesson vilja ställa frågan: Är det inte så att kartorna i gången tid som regel var ofullständiga och kanske tillverkade vid ett skrivbord? Men de kartor som ritas i dag anger gränser för ägande i olika sammanhang både när det gäller vatten och olika hemman eller besuttenheter. De kartor som ritas i dag har nu och för framtiden ett rättsligt värde och innehåll. Den praktiska tillämpningen följer i regel både riktigt tillverkade och oriktigt tillverkade kartor. Vad jag är upprörd över är det man får bevittna i dag, nämligen hur olika fattiga människor drivs från sina hem, som bolagen sedan låter ruttna ner. Detta sker därför att den lilla innehavaren icke har råd till de ekonomiska utgifter som ett bolag kan ta, för då betalar ju kronan som regel. Men den fattige har svårt att kunna hävda sin rätt.
Herr talman! Eftersom herr Lundberg riktar en direkt fråga till mig skall jag svara på den. Det är klart att kartor i dag framställs efter helt andra metoder än tidigare. Det är flygfotogrammetrin som används för framställning av den ekonomiska karta som rikets allmänna kartverk ger ut. Men jag försäkrar herr Lundberg att icke ett streck på den ekonomiska kartan ändrar kvadratmeter i fråga om äganderätt, utan där är det de gamla kartorna som gäller. Den ekonomiska kartan är en illustration till hur fastighetsindelningen ser ut, men den ändrar icke rättsförhållandena mellan ägare av olika fastigheter. I sådana frågor får man gå tillbaka till de gamla kartverken, och om man anser sig ha kommit på något fel får man söka rättelse antingen genom en legal förrättning enligt fastighetsbildningslagen eller genom en process hos fastighetsdomstolen. Men rikets allmänna kartverks ekonomiska karta kan icke på minsta sätt ändra äganderätten.
Herr talman! Jag undrar om inte herr Turessons resonemang är mera teoretiskt än verklighetsbetonat. I min släkt har vi i varje fall sedan 1700-talet haft nyttjanderätt till ett visst område, som ursprungligen var en holme. Det gav oss rätt dels att ta foder, dels att avverka husbehovsvirke m.m. Vad inträffar efter den nya kartläggningen på den ekonomiska kartan? Jo, trots att gränsstenarna från gamla tider finns kvar har detta område förts in i bolagets ägoområden. Eftersom nyttjanderätt icke är detsamma som äganderätt och det finns vissa föreskrifter som skall följas upplevde jag en dag att hela området — som var skogbevuxet och som vi hade varit ganska aktsamma om, eftersom det gränsade till strand — var avhugget. Ett bolag hade tagit det hela, märkt ut nya gränser och gjort gällande att det var dess mark. Vad den ekonomiska kartan beträffar vill jag peka på följande: Den stig som går över mitt område har aldrig funnits på äldre kartor, men väl en allmänningsväg utanför det hela. Samtidigt har det gällt för människorna i det området att de skulle få nyttja naturvärden m.m. i olika sammanhang. Herr Turesson bör nog se på gränserna i Ore.

Här rör det sig ju om ett område som herr Turesson bör känna till bättre än vad jag kan göra.
Herr talman! Den nyttjanderätt som herr Lundbergs förfäder haft och herr Lundberg har till den där holmen skall inte redovisas på den ekonomiska kartan. Där redovisas bara bestående fastigheter, inte nyttjanderätt. Kartan är alltså helt i sin ordning.
Herr talman! Jag har nyttjanderätt till marken, bolaget avverkar på denna mark och tar sig rättigheter, men jag har inte anledning att lägga ned pengar och arbete för att hävda mina intressen, för det skulle kronan göra. Då frågar jag mig: vad har kartan för uppgift att fylla, när de går efter den nya kartan och säger att man på den kan utpeka de gränser som nu är fastställda? Är det skämt eller är det rätt som man vill försöka hävda och företräda, och är det jämlikhet i fråga om ägandet i det här landet?

Herr talman! I motionen 248 har jag tillsammans med Allan Gustafsson och Karl-Eric Norrby föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag beträffande vidgad rätt till avsättning på skogskonto i samband med stormfällningar, insektsangrepp m.m. När det gäller den stormfällda skogen har statsmakterna gått med på tillfälliga förbättringar. Skogsägarna får i sådana fall rätt att på skogskonto sätta in 80 procent av köpeskillingen för rotsåld skog och 50 procent av andra skogsintäkter. Detta är rätt tillfredsställande, och avsikten är att man skall stimulera en snabb upparbetning av den stormfällda skogen. I Värmland har vi fått stora angrepp, bl.a. av granbarkborren, och det är mycken rotstående skog som har förstörts. Många skogsägare gör oerhört stora förluster, och detta utan att själva vara orsak till eller kunna göra någonting åt det inträffade. De har fått in smitta från andra fastigheter. För att man snarast skall kunna få bort den skadade skogen och därmed stoppa insekternas vidare framfart skulle det ha varit önskvärt att den högre insättningen gällt även för insektsskadat virke — det hade stimulerat till borttagande av detta. Det är klart att det också måste till andra åtgärder för att stoppa insekterna, men skattefrågan betyder ändå en hel del härvidlag. Jag vill understryka att detta är en viktig fråga. En utjämning av skatten är nödvändig i ett sådant fall. Utskottet pekar nu på att förbättringar skall komma när det gäller skogskontoinsättningen. Jag beklagar att dessa förbättringar inte har kommit tidigare — då skulle vi kanske ha klarat oss ifrån många skador. Förbättringarna kan inte beslutas och hinna träda i kraft, efter vad jag kan förstå, förrän 1975, och under tiden är det mycket som går till spillo. Utskottet pekar vidare på att enligt en förordning från 1951 angående beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst kan progressiviteten i den statliga inkomstbeskattningen lindras. I detta avseende kan inräknas skogsförsäljning på grund av såväl stormfällning som insektsangrepp. Jag vill säga att det är en viktig upplysning som utskottet här ger. Det är många som skulle ha haft nytta av att känna till denna möjlighet. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande.

Herr talman! Den 6 april i år erkände äntligen den svenska regeringen Demokratiska folkrepubliken Korea. Vänsterpartiet kommunisterna, som sedan länge verkat för detta erkännande, hälsar beslutet med tillfredsställelse. Demokratiska folkrepubliken Korea är det koreanska folkets statsbildning — en stat som svarat för en imponerande ekonomisk uppbyggnad, en stat som från underutveckling och svält, från svåra krigsskador rest sig till att bli det land som sannolikt har den genomsnittligt högsta levnadsstandarden i Asien. I Demokratiska folkrepubliken Korea behöver ingen längre lida nöd. Där finns utbildning, där finns sjukvård och andra sociala rättigheter för hela befolkningen. Det är bra att Sverige erkänt Demokratiska folkrepubliken Korea, Vi som länge krävt detta erkännande och här i riksdagen alltid bemötts med argumentet att ett erkännande skulle omöjliggöra Sveriges arbete i den internationella övervakningskommissionen kan så slutligen än en gång få fastställt att detta var ett skenargument. Sverige har erkänt Demokratiska folkrepubliken Korea men är kvar i övervakningskommissionen. Erkännandet var en framgång. Men det betyder inte att Koreafrågan därför är löst eller att Sverige utnyttjat alla möjligheter för att främja Koreas fredliga och självständiga återförening. Korea befriades den 15 augusti 1945 från den japanska kolonialismens styre. Över hela Korea började det koreanska folket förbereda sig för en framtid som självständig stat. Den sovjetiska armén och USA-armén gick emellertid in i Korea för att avväpna de japanska styrkorna som besegrats. Den 38:e breddgraden gjordes till en tillfällig demarkationslinje. Men USA upprättade snabbt en militärregering som med USA-truppernas hjälp undertryckte de folkets maktorgan som det koreanska folket tidigare hade skapat. Vid en utrikesministerkonferens i Moskva 1945 undertecknade USA ett avtal om att Korea skulle återupprättas som självständig stat. Men USA bröt ensidigt mot detta avtal. År 1947 annullerade USA Moskvakonferensens beslut och drog Koreafrågan inför FN. Året därpå ordnade man i Sydkorea separata s.k. val, som ägde rum under hotet av amerikanska bajonetter och efter en vallag som kokats ihop av den USA-tillsatta militärregeringen. Syngman Ree-regimen upprättades som en amerikansk marionettregim i södra Korea. Detta med marionettregeringar är inget nytt för USA-imperialismen. Sådana har upprättats med vapenmakt i en rad olika länder i världen. Koreas folk svarade med att genomföra val i hela Korea och grunda Demokratiska folkrepubliken Korea. På begäran av denna regering drog sig de sovjetiska trupperna helt ur Korea vid 1948 års slut. Demokratiska folkrepubliken Korea ville markera sin självständighet och få en fredlig lösning genom det koreanska folket självt. USA däremot och dess marionetter proklamerade nödvändigheten av att återförena landet genom att ”marschera norrut”. Under FN:s täckmantel angrep USA Demokratiska folkrepubliken Korea, och USA sparade inte några grymheter i detta sitt krig. Men man kunde ändå inte kuva Koreas folk. I juli 1953 tvingades USA att underteckna vapenstilleståndsöverenskommelsen. USA har sedan dess haft stora koncentrationer av trupper i Sydkorea. Nr 133 Att dessa USA-trupper kallas FN-förband kan inte maskera deras uppgift Onsdagen den att kränka Koreas självbestämmanderätt och skydda de korrupta mario 14 november 1973 nettregimer man tillsatt i södra Korea.

De förhandlingarna resulterade i ett gemensamt uttalande om nationell återförening. Självständighet, fredlig återförening och nationell enhet var de tre bärande principerna i detta gemensamma uttalande. Demokratiska folkrepubliken Korea föreslog sedan att ett samarbete skulle etableras mellan nord och syd på alla områden. Framför allt gällde det att avlägsna den misstro som finns och minska riskerna för en militär konfrontation. Demokratiska folkrepubliken Korea föreslog därför att upprustningen skulle upphöra, att alla utländska styrkor — inklusive USA:s — skulle dras bort från Korea, att trupperna skulle reduceras, att importen av vapen skulle upphöra samt att fredsavtal skulle slutas mellan nordoch sydsidan. Dessa förslag rönte ingen förståelse hos USA:s marionetter i syd. Tvärtom har Sydkorea fortsatt sina militära provokationer och överträdelser mot stilleståndsavtalet. Huvudorsaken till att samtalen inte leder till några resultat som kan garantera freden i Korea är USA-imperialisternas dominans över södra delen av halvön. Att de utländska trupperna lämnar Korea är en förutsättning för en återförening av landet. Främst gäller detta naturligtvis USA-imperialismens styrkor. Dessa underblåser och stärker quislingregimens motstånd mot en demokratisk och social utveckling av södra delen av Korea och saboterar också försöken till återförening. Sverige har erkänt Demokratiska folkrepubliken Korea. Nästa steg borde därför vara att Sverige, då FN:s generalförsamling inom kort behandlar ett förslag om FN:styrkans bortdragande från Sydkorea, ger sitt stöd åt den resolution som framlagts av Algeriet, Sovjet, Kina och ett 30-tal andra medlemsstater. Detta skulle också ligga helt i linje med Sveriges andra engagemang på senare tid i Fjärran Östern. Tidigare har dock Sverige ständigt slutit upp bakom USA då frågan om bortdragande av USA-trupperna behandlats av FN. Sveriges erkännande av Demokratiska republiken Korea kan väl betecknas som en svensk omvärdering av Sveriges tidigare Koreapolitik. Varför inte fortsätta på denna väg och nu sluta upp bakom den resolution som framlagts för FN och som aktualiserar bortdragandet av de amerikanska trupperna från Sydkorea? Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till det under punkten 2 i motion 18 ställda yrkandet, att riksdagen hos regeringen hemställer att denna genom FN skall verka för alla ffrämmande truppers bortdragande från Korea.

Herr talman! Herr Göransson har pliktskyldigast för oss läst ur det uttalande som utskottet har gjort. Man blir sannerligen förvånad, när man tar del av detta betänkande från utrikesutskottet.

Utrikesutskottet förutsätter alltså att den av USA tillsatta regimen i södra Korea, som inte är folkets regering, skulle hemställa till USA att dra bort ockupationstrupperna. Självklart skulle marionettregeringen i södra Korea aldrig göra en dylik framställning, för då försvann ju regeringen, som inte har något folkligt stöd. Det skulle äventyra dess egen existens. Nej, lika litet som Thieu i Sydvietnam eller Lon-Nol i Cambodja någon gång skulle ha kommit på tanken att kräva att USA-trupperna dras bort från Indokina, skulle den av USA tillsatta quislingregimen i Sydkorea göra en dylik hemställan till USA. Men det måste också utrikesutskottet ha klart för sig. Ändå skriver utskottet att det hoppas att trupperna dras bort när en framställning kommer. En sådan hemställan kommer naturligtvis aldrig. De enda krafter i världen som kan tvinga fram en fredlig lösning på Koreafrågan är ju fredskrafterna i världen. Här kan vårt land spela en väsentlig roll. Sverige har när det gällt Asienpolitiken i vissa fall visat rätt god blick för vad som bör göras, och det gäller att fortsätta på den linjen. USA-ockupationen av södra Korea är till men för folket på denna halvö och ett hot mot freden. Den amerikanska imperialismen har visat att den behöver kriget som ett medel att berika sig. Vad folket på den koreanska halvön fruktar är att det omfattande krig som i flera år har pågått i Indokina efter det s.k. stilleståndet där mycket väl kan överflyttas till Korea. Koreanerna har själva uttryckt farhågor i den riktningen. Man fruktar alltså för sin egen framtid. USA behärskar nämligen konsten till fullo att sätta i gång krig, och folket i Korea har en bitter erfarenhet just av detta faktum. För att stärka fredskrafterna och för att förhindra ett nytt krig bör — i motsats till vad utrikesutskottet anser — USA-trupperna bort från Sydkorea.

Herr talman! Herr Göransson upprepade återigen detta att han hoppades och trodde att när de båda delarna av Korea får framföra sin uppfattning i FN:s generalförsamling så skall frågan lösas. Men jag har ju framhållit för herr Göransson att Sydkorea inte alls går med på att ta bort några USA-trupper. Alltså har de båda delarna inte samma uppfattning och lika väl som de inte kommit överens tidigare kan de inte göra det i generalförsamlingen heller. Det verkar alldeles för blåögt när herr Göransson i denna kammare två gånger upprepar samma sak. Vad gäller frågan huruvida FN-trupper i Sydkorea skulle utgöra samma risk som andra trupper, så vill jag framhålla att trupperna i Sydkorea är FN-trupper endast till namnet. De bär FN-märket på sina hjälmar, men det är USA-trupper som är där. USA:s president är den som avgör vem som skall vara befälhavare för trupperna. Och det är dessa trupper som herr Göransson, om jag fattade honom rätt, ger sitt fulla förtroende, trots att dessa trupper uppträtt som de gjort i en hel rad länder i världen.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

Herr talman! Herr Göransson har tydligen missuppfattat mig, eller också lyssnar han inte. Jag är fullständigt på det klara med — det har jag sagt tidigare — att båda parterna kommer att träffas i FN. Men det löser inte problemen, därför att Demokratiska folkrepubliken Korea vill att USA-trupperna skall bort. Det kravet kommer man att framföra i FN under det att marionettregeringens representanter är motståndare till det. Hur kan sådana ståndpunkter förenas? Det är omöjligt! Sedan må herr Göransson ha talat med vem som helst. Vidare noterar jag givetvis med tillfredsställelse att herr Göransson inte har det förtroende för FN-trupperna som han sade. FN-trupperna i Korea är nämligen USA-trupper, och i det fallet tycks vi vara överens.

Herr talman! Det är inte med lätt hjärta som jag i dag tar till orda för att kommentera utrikesutskottets betänkande nr 19 i anledning av motioner om upprättande av diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Jag skulle önska att betänkandet inte vore sådant att jag tvingades inta en mycket kritisk attityd, men nu har jag inget val. När vi förra året diskuterade denna fråga fanns det positiva ting i utskottsbetänkandet att ta fasta på. Utskottets och riksdagens ställningstagande då innebar, liksom ett beslut vid den socialdemokratiska partikongressen tidigare samma år, att vi de facto erkände PRR men sköt på erkännandet juridiskt av formellt legalistiska skäl. Det var alltså ett mycket betydelsefullt steg framåt, om det än inte var tillräckligt. Samma tre socialdemokrater som stod för förra årets motion har i år i motionen 1099 återkommit i erkännandefrågan.

PRR har uttryckligen och upprepade gånger både före och efter Parisavtalet framhållit att detta är en för PRR mycket viktig fråga, kanske den viktigaste formen för politiskt stöd just nu, inte minst för att stödja PRR i dess kamp för att avtalets bestämmelser om bildandet av det nationella rådet skall kunna fullföljas. Utvecklingen efter avtalsundertecknandet har bekräftat det riktiga i denna tes. 2. Parisavtalets undertecknande innebar bl.a. ett faktiskt erkännande av PRR internationellt sett, som måste påverka Sveriges bedömning. 3. Den starka svenska opinionen för Vietnams folk uttryckt inte minst i den nationella manifestationen för Vietnam vintern 1972—1973. Det är uppenbart att en majoritet av vårt folk betraktar PRR som den som står för social rättvisa, demokrati och nationellt oberoende och därför som den enda rättmätiga företrädaren för Sydvietnams folk. Denna folkopinion kräver av oss att vi genom ett fullt erkännande ökar det politiska stödet till de krafter i Sydvietnam som så länge har kämpat för de principer om demokratiskt folkstyre byggt på allmänna val som finns inskrivna i både Genéveavtalet och Parisavtalet. Vårt krav på en översyn av folkrättsliga regler och praxis angående erkännande av stater och upprättande av diplomatiska förbindelser framfördes i en uppriktig strävan att föra en konstruktiv debatt och i övertygelsen att det är nödvändigt att från tid till annan kontrollera att det internationella rättssystemet, likaväl som det svenska, i teori och praktik står i överensstämmelse med de faktiska förhållanden som råder och med rättsuppfattningen. Vi ställde kravet med så mycket större tillförsikt som Sverige sedan länge strävat efter att utveckla och modernisera folkrätten till skydd för enskilda staters och människors integritet liksom för fredsoch nedrustningsarbetet. Det är därför med stor besvikelse som jag tagit del av det betänkande som utskottet nu förelägger kammaren. Detta utlåtande måste nämligen tolkas som en tillbakagång i sak i själva principfrågan om erkännandet. Det innehåller även andra anmärkningsvärda ställningstaganden som i praktiken minskar det svenska politiska stödet till PRR, som var så otvetydigt i betänkandet förra året liksom i de inlägg som då gjordes i kammardebatten av utskottets ordförande och av förre utrikesministern Torsten Nilsson. Utredningskravet avvisas blankt och med mycket torftiga motiveringar. Själva sakframställningen, som var föredömlig förra året, är i år bristfällig och delvis vilseledande. Jag har svårt att tänka mig att det verkligen varit utskottets mening att avge ett betänkande av denna innebörd och karaktär. Men faktum är att jag måste beteckna det som närmast genant om den svenska riksdagen skulle ställa sig enhälligt bakom ett utlåtande med de motiveringar som anförs och den skröpliga redovisning av fakta som där ges. Jag är naturligtvis samtidigt den första att erkänna att det är svårt att på det knappa utrymme som utskottet anslagit åt ämnet ge en rättvisande beskrivning av det mycket komplicerade avtalskomplexet liksom av händelseutvecklingen under 1973. Tiden här i kammaren tillåter inte heller mig att ge en så fullständig redovisning som nog skulle behövas. För det är dess värre så att efter Parisavtalets ingående har den allmänna informationen om Vietnam och Indokina varit mycket dålig. Det förefaller som om avskyn för de illgärningar som USA och dess allierade fascistjuntor under så lång tid begått mot Indokinas folk har svängt över i en reaktion inte bara av lättnad inför att en del av de öppna krigshandlingarna nu upphört utan också i en överdriven optimism och en obenägenhet att se verkligheten som den är. Klart är att det i dag är mycket svårt att nå ut med saklig information — tidningar och massmedia är ovilliga att ta in material och skyller på att publiken är ”Vietnamtrött”, människor värjer sig mot den fruktansvärda sanningen. Till informationssvårigheterna kommer också den mycket stränga censur, ytterligare skärpt i samband med Parisavtalets undertecknande, som Saigonregimen utövar mot såväl den inhemska pressen som utländska journalister. Många sydvietnamesiska tidningar har åtalats, dragits in eller lagts ner. Under de första månaderna av 1973 tvingades 323 utländska journalister, däribland representanterna för Newsweek, UPI, NBC, Los Angeles Times och AFP, att lämna Saigon på grund av utvisning eller visumvägran. Nästan ingen pålitlig information når i dag ut om vad som verkligen händer i Sydvietnam. Informationsbehovet är alltså stort. Men jag får nöja mig med att ta upp några viktiga punkter där utskottets betänkande måste kompletteras.

Detta sker t.ex. när avtalet uttryckligen omnämner existensen i Sydvietnam av två administrationer, två väpnade styrkor, två kontrollzoner och tre politiska krafter — PRR, Saigon och den s.k. tredje kraften. En annan punkt där ett sådant erkännande ges är i föreskriften om vapenvila på stället, som ju innebär att PRR och Saigon erkänns de facto kontrollera var och en sina territorier, som inte får kränkas av motparten. Det kan noteras att kommunikén den 13 juni i år om fullföljande av avtalet föreskriver en återgång till de gränser och ställningar som gällde den 27 januari. Slutligen skall som mycket betydelsefullt i detta avseende nämnas att USA och Saigon efter långvarigt motstånd faktiskt accepterade PRR som likvärdig förhandlingspart samt att Madame Binh i egenskap av utrikesminister i PRR undertecknade detta avtal och senare följande dokument. Lägger man därtill den rikhaltiga dokumentation som föreligger om den samhällsorganisation som PRR upprätthåller och ständigt utvecklar i sina områden i form av administration och demokratiska organ, sjukoch hälsovård, utbildning och kultur, produktion och kommunikationer, så råder det inget tvivel om att PRR uppfyller de kriterier som vi uppställer för erkännande. Känt är också att PRR har stöd av majoriteten av befolkningen i de områden som Saigon kontrollerar. I själva verket förhåller det sig så att Saigonregimen, som vi har erkänt och som installerades i trots mot folkviljan och Genéveavtalen, aldrig uppfyllt våra erkännandekriterier och inte heller nu gör det, vare sig man talar om hela Sydvietnam eller de områden som Saigon säger sig kontrollera. Ett skäl som brukar anföras mot erkännande av PRR är att det inte finns några klart fastställda gränser för dess territorium. Denna invändning kan givetvis med samma skäl göras mot ett erkännande av Saigon. Men viktigare är att det faktiskt förhåller sig så — och det fram hålles av den svenske folkrättsexperten Hans Blix i hans bok Contemporary aspects on recognition — att frågan om klart fastställda gränser inte är avgörande i erkännandefrågan. Det finns flera exempel på svenskt erkännande utan klart fastställda gränser. Exemplet Israel och dess arabiska grannländer är kanske det mest kända. När det gäller definitionen av gränserna mellan Saigons och PRR:s områden, så har den frågans lösning saboterats av Saigon, som vägrat sin medverkan i detta i avtalet föreskrivna arbete. Ett annat ofta hört argument, som dock saknar stöd i de formella reglerna, gäller att den som skall erkännas skall behärska huvudstaden. Till detta kan anföras följande. Saigon har aldrig haft någon huvudstadsfunktion förrän den USA stödda regimen installerades där på 1950-talet. Historiska huvudstäder i Vietnam är Hanoi och Hue. Det var Hanoi som var huvudstad i Demokratiska republiken Vietnam när denna bildades och då behärskade hela Vietnam. Formellt har dess omfattning aldrig minskats. Genéveavtalet och Parisavtalet fastställer båda Vietnams enhet och odelbarhet och klargör att sjuttonde breddgraden inte är en nationsgräns utan en tillfällig demarkationslinje. PRR har inget behov av att behärska Saigon för att kunna upprätthålla sin administration. Däremot har PRR, av naturliga skäl, så länge som Saigon dagligen bombar civila mål i PRR-områdena hemlighållit det centrum för dess regering och administration som faktiskt finns och i vilket bl.a. representanter för de stater som erkänt PRR överlämnat sina kreditivbrev. Men, säger man då, borde vi inte vänta med erkännandet till dess att en nationell regering har kunnat bildas i enlighet med Parisavtalet? Jo, självfallet borde vi det, om en sådan lösning låge inom möjligheternas ram inom en nära framtid. Och det är också vad PRR helst skulle önska. Ännu i våras kunde man kanske hoppas på en sådan lösning, men nu förefaller den mycket avlägsen. Utskottet konstaterar självt att allvarliga kränkningar av avtalet förekommer kontinuerligt, att den väpnade konflikten i Sydvietnam fortsätter, att inga tecken till framgång kan skönjas i förhandlingar mellan parterna. I själva verket förhåller det sig så att det inte för närvarande förekommer några förhandlingar som skulle kunna störas, som man ibland påstår, av ett svenskt erkännande. Ett svenskt erkännande skulle däremot kunna ge PRR ett stöd i dess krav på avtalets fullföljande. I det här sammanhanget och utan att närmare gå in på den faktiska situationen gör utskottet också det märkliga uttalandet att båda parterna ömsesidigt beskyller varandra för avtalsbrott. Utskottet underlåter att fastställa det allmänt kända faktum att det är USA och Saigon som från början öppet saboterat avtalet. Detta utskottets uttryckssätt kan i nuvarande läge inte uppfattas på annat sätt än att vi i den här situationen undandrar PRR ett politiskt stöd som vi tidigare varit angelägna om att markera och som många menar vara t.o.m. viktigare än själva erkännandet. Låt mig ge några exempel på vad som faktiskt hänt och som beskriver varför det är nödvändigt för den som vill verka i Parisavtalets anda att uttrycka sig på annat sätt och ta ställning på annat sätt än vad utskottet här har gjort. PRR och Demokratiska republiken Vietnam betraktar avtalet som en seger för deras krav på en fredlig politisk lösning av konflikten under bindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering respekterande av det vietnamesiska folkets oavhängighet, enhet och demokratiska rättigheter. De har hela tiden visat sitt intresse av att avtalet tillämpas strikt och denna inställning kvarstår alltjämt. Det är med den inställningen som grund som de båda — Nordvietnam och PRR — nyligen har vänt sig till deltagarna i den internationella Vietnamkonferensen med begäran om åtgärder för att Parisavtalet skall kunna förverkligas. USA och Saigon däremot, som mot sin vilja och under protest ingick avtalet, har konsekvent brutit mot det. Mönstret börjar nu efter nio månader att klarna. Allt tyder på att man syftar till att genom systematiskt sabotage omintetgöra dess förverkligande precis på sam ma sätt som skedde efter Genéveavtalet 1954. Militärt sett råder fullt krig i Sydvietnam. Saigon anfaller dagligen PR R-områdena till lands och från luften. I stället för att medverka till repatriering av fångar och flyktingar och till återuppbyggnaden, såsom i avtalet föreskrives, bombas civila mål i PRR-områdena med sjutonsbomber, napalm och växtgift. Så fort en by eller ett område byggts upp igen bombas bostäder, skolor, sjukhus, åkerfält och kommunikationer. De flyktingar som har sina forna hem i PRR-områdena hindras med hot om dödsstraff att återvända. Över en miljon människor har tvångsförflyttats sedan januari i år till koncentrationsläger. Fruktansvärda grymheter begås i sam band med terroraktioner mot byarna. För människorna i Sydvietnam har verkligheten inte förändrats ett dugg sedan Parisavtalet slöts. I dessa brott mot avtalet har Saigon USA :s fulla stöd genom bl.a. 24 000 militära rådgivare i civila kläder och mycket omfattande krigsleveranser i strid mot avtalet. USA bedriver spaningsflyg och genomför styrkedemonstrationer med flottan på nordvietnamesiskt territorium också i strid mot avtalet. USA har inte uppfyllt sina förpliktelser om minsvepning och krigsskadestånd till Nordvietnam. USA har upprepade gånger hotat återuppta bombningarna av Nordvietnam. Saigons militära aktioner mot PRR-områdena syftar emellertid inte bara till att öka de av Saigon kontrollerade områdena. De är också ett led i dess försök att sabotera en politisk lösning i enlighet med avtalets föreskrifter i vad gäller det sydvietnameiska folkets rätt att självt bestämma över sin framtid. Man vill helt enkelt göra det omöjligt att leva i de av PRR behärskade områdena samtidigt som man skaffar sig fullständig kontroll över allt fler människor genom att göra dem till flyktingar eller politiska fångar. Intensifieringen av förföljelserna mot oliktänkande började redan hösten 1972 och har fortsatt i stegrad takt. Censuren har, som jag nyss beskrev, skärpts. Thieu vägrar erkänna existensen av den s.k. tredje kraften och förhindrar enbart härigenom bildandet av det nationella rådet. Alla oliktänkande, såväl de som tillhör FNL som andra, avfärdas som kommunister. Antalet politiska fångar stiger. I dag sitter mer än 200 000 människor som representerar vitt skilda uppfattningar men är förenade i motståndet mot Thieu i fängelse. Man har helt enkelt fängslat alla ledare i byarna och städerna, i religiösa, fackliga, ideella och politiska organisationer osv., dvs. alla dem som skulle bära upp en demokratisk folkstyrelse i ett fritt Vietnam. Även i dessa aktioner har Saigon USA:s aktiva stöd, trots att avtalet förbjuder USA att stödja någon politisk riktning eller person. Ett viktigt led i denna amerikanska politik är att enbart erkänna Saigon, att betrakta Saigon som den enda legitima representanten för Sydvietnams folk. Härigenom tar man avtalsstridigt ställning för den ena parten och förhindrar att avtalets bestämmelser om bildandet av ett nationellt råd och genomförandet av fria val förverkligas. Det är exakt samma taktik som efter Genéveavtalet. I det läge som nu råder är PRR s officiella linje fortfarande att man i första hand arbetar för att förverkliga Parisavtalet. Man befarar dock att detta kommer att ta mycket lång tid. Därför begär man nu mycket energiskt, i avvaktan på att en sådan regering skall kunna bildas, formellt erkännande och upprättande av fulla diplomatiska förbindelser med så många stater som möjligt. Antalet stater som erkänner PRR har också ökat den senaste tiden. Ett erkännande av PRR i nuvarande situation skulle ha sin viktiga praktiska och politiska betydelse genom att ge PRR samma internationellrättsliga ställning som Saigon redan har. Det skulle balansera den amerikanska politiken och därigenom ge PRR ett stöd i dess arbete på att förverkliga Parisavtalet, och det skulle ge PRR och de människor som bor inom dess områden liksom dess väpnade styrkor det folkrättsliga skydd som man i dag saknar och som man är i stort behov av. De har t.ex. inte rätt att försvara sig mot anfall av civila mål. I vad gäller Sverige så har PRR:s utrikesminister vid flera tillfällen, bl.a. i samband med undertecknandet av fredsavtalet, framfört en begäran om erkännande. PRR: representant i Sverige har den 9 november efter instruktioner från sin regering uppvaktat det svenska utrikesdepartementet med en formell och officiell framställning om upprättandet av diplomatiska förbindelser. Det är i denna situation som utrikesutskottet tar ställning mot ett erkännande. Utskottets motiveringar gör ställningstagandet så mycket mera allvarligt. Man hänvisar inte i år till formellt legalistiska skäl. En sådan linje har vissa skäl för sig som jag respekterar — Sverige vill värna om det internationella rättssystemet och måste då självt iaktta dess bestämmelser. I år talar man i stället om att ”de principer som Sverige sålunda valt att följa grundar sig på praktiska och politiska lämplighetsskäl”. Det är alltså av politiska läm plighetsskäl som vi nu, när PRR begär vårt erkännande till stöd för ett förverkligande av Parisavtalet, skulle vägra detta. Jag kan absolut inte acceptera de motiveringarna, och jag hoppas att kammarens ledamöter delar min uppfattning. Vad vi nu riskerar det är att återigen, liksom under 1950-talet, genom ett ensidigt erkännande av Saigon medverka i den amerikanska politiken. Det hjälper inte att peka på att vi inte har en ambassadör ackrediterad i Saigon längre. Vårt formella erkännande kvarstår ju och därmed vår olika behandling av parterna och det stöder USA ss politik. Utskottet menar också att ett erkännande inte är nödvändigt för att praktiskt underlätta PRRs arbete i Sverige eller för att diskussioner mellan Sverige och PRR om bistånd och andra frågor skulle kunna äga rum. Det är riktigt att vi redan nu har vidsträckta möjligheter att föra bindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering sådana diskussioner mellan Sverige och PRR, men i övrigt stämmer inte den bild som utskottet ger. Saigons representanter kan i Sverige i skydd av diplomatisk immunitet bedriva verksamhet som på många punkter är en obskyr och bedräglig form av propaganda och insamlingsverksamhet, som åtminstone en del av kammarens ledamöter känner till. Men PRR s representanter saknar de förmåner som den diplomatiska immuniteten ger. Det är ett faktum att det försvårar och fördyrar deras arbete i hög grad att vara underkastade visumtvång, polis-, tulloch invandrarkontroll m.m. och att inte kunna utnyttja kurirpost. Jag kan som ett annat praktiskt exempel anföra att Vietnamkommittén har fått lov att lämna bankgaranti för att PRRs representanter skall kunna få hyra lokaler för sitt informationskontor. Det är naturligtvis också en belastning för PRR :s representation att inte kunna arbeta med samma status som andra länders representanter. Utskottet avslår också det mycket rimliga kravet på en översyn av regler och praxis för erkännande av stater, bl.a. med motiveringen att de nuvarande ”principernas ändamålsenlighet har bekräftats av de senaste årens erfarenheter”. Det är ett understatement att konstatera att dagens debatt och tidigare sammandrabbningar i och utanför riksdagshuset i denna fråga visar på att så inte är fallet. Jag har tidigare i denna kammare och i motionen utförligt redovisat varför en sådan översyn är befogad. Folkrätten är lika litet som den nationella lagstiftningen och rättstillämpningen något objektivt och en gång för alla givet. Den nuvarande folkrätten är tillkommen för att reglera förhållandet mellan stater i en annan tid än vår. Den har inte förutsett den utveckling som skett i t.ex. Indokina och Portugals kolonier, där befrielserörelser växt fram som faktiskt behärskar och effektivt administrerar stora delar av landet. Den utgör inget effektivt skydd för vare sig civilbefolkningen eller de stridande enheterna i sådana fall. Den ger inte ens människorna, som jag sade, rätt att försvara sig mot anfall mot civila mål, byarna t.ex. När de gör det blir de kriminella i den ställning som de i dag har. Men i andra fall, när det har gällt t.ex. nedrustning, bekämpandet av grymma vapen och krigföringsmetoder eller skyddet för den mänskliga miljön har Sverige inte tvekat att arbeta för en utveckling av folkrätten till skydd för människovärdet, det fredliga samhällsbyggandet och människornas överlevandemöjligheter. Det är för mig obegripligt att vi inte ens skulle vilja vara med om att utreda om motsvarande behov kan finnas på detta område. Jag hoppas att kammarens ledamöter inte har samma uppfattning som utskottet om behovet av en utredning på det här området. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1099, och jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att efter vad jag har fått veta kommer det att bli möjligt att ta ställning till de två motionskraven om erkännande av PRR och utredande av hithörande frågor var för sig.

Herr talman! Ett svenskt erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, PRR, skulle vara ett bidrag till det vietnamesiska folkets kamp för nationell självständighet och fred. Därför ställs detta krav av den svenska solidaritetsrörelsen för Vietnam. Därför har vänsterpartiet kommunisterna för femte året i följd ställt detta krav i riksdagen. Vietnams folk har än en gång fått ett fredsavtal, men det har fortfarande inte fått fred. Kriget fortsätts av Saigonadministrationen, beordrad och understödd av USA-imperialismen. Om man skall tala om den kamp som Vietnams folk fört mot utländska inkräktare måste man gå långt tillbaka i dess historia. Jag skall här begränsa mig till att börja vid Genéveavtalen 1954, slutna efter segern över de franska kolonialtrupperna. De överenskommelser som slöts i Genéve om Vietnam innebar vapenstillestånd. Den 17:e breddgraden skulle vara en provisorisk stilleståndslinje. Vietnams oberoende och enhet slogs fast i överenskommelsen. Fria val för hela Vietnam skulle hållas under 1956. Slutdeklarationen i Genéve skrevs under av alla närvarande stater — utom av USA som dock lovade att följa avtalet. Löftet bröts snart. USA började att sabotera Genéveavtalen. En marionettregering etablerades i söder. Denna erkändes av Sverige redan 1957. Sverige bidrog alltså den gången till att legitimera USA:s intervention i Sydvietnam och till att befästa den USA-understödda juntans makt. Juntan såg till att inga val hölls, den såg till att handeln mellan norra och södra Vietnam avbröts och att förbindelserna frystes ner. Politiska förföljelser började i södra Vietnam mot personer som stött folkarmén, som uttalade att Genéveavtalen skulle följas eller som protesterade mot det sociala och ekonomiska förtryck USA :s marionettregim utvecklade. Hundratusentals personer fängslades, tiotusentals mördades. Det var som försvar mot alla dessa övergrepp Sydvietnams nationella befrielsefront — FNL — bildades den 20 december 1960. Historien om det vietnamesiska folkets befrielsekrig mot USA-imperialismen kräver volymer för att skildras. Det har från USA-imperialismens sida varit ett av de mest smutsiga och barbariska krig som världshistorien känner. USA-regeringen drog sig inte för några metoder i sin krigföring. Dess överfall på Vietnam är historiens första biokemiska krig. Man spred oerhörda mängder gifter över Vietnams skogar och åkrar. Det medförde en omedelbar förstörelse av växtlivet, direkt eller indirekt utrotning av djurarter och akut förgiftning av 100 000-tals människor, i många fall till döds. Nästan hälften av USA:s giftbesprutningar har riktats mot odlad jord med växande gröda. USA-imperialisterna har fört ett bombkrig mot de indokinesiska folken som i intensitet icke tidigare haft sitt motstycke. Under det andra världskriget och Koreakriget fällde USA totalt 3 miljoner ton bomber. Mot folken i Indokina fälldes från 1965 till 1971 6,3 miljoner ton bomber eller dubbelt så mycket. Det var 9 ton bomber för varje kvadratkilometer av de indokinesiska folkens jord. Det var 135 kilo bomber för varje man, varje kvinna, varje barn i Indokina. I dessa fruktansvärda siffror är ändå inte USA-imperialisternas besinningslösa bombkrig under 1972 medräknat och inte heller den brutala terrorbombningen mot Cambodja i år. Men trots USA-angriparnas oerhörda tekniska resurser, trots den grymhet som de amerikanska angriparna for fram med, så segrar de indokinesiska folken. USA har drivits tillbaka. Folken i Vietnam, Laos och Cam bodja har hjältem odigt försvarat sin frihet och alla folks fred. FNL befriade med överväldigande stöd från folket större delen av Sydvietnam. De stora framgångarna nödvändiggjorde ett centralt politiskt organ som skulle sköta urikes och inrikes ärenden. Därför valdes i de befriade områdena 1969 PRR — Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. I de befriade områdena har man genomfört en jordreform. Omkring 3 miljoner hektar odlad jord har delats ut till bönderna. De fattiga och jordlösa böndernas levnadsstandard har höjts — trots ständiga piratdåd från USA och dess lakejer i Saigon. Under bombkriget lyckades man med att öka risskördarna. Stora kampanjer mot analfabetismen har startat. Nära 10 000 skolor har byggts för mer än en miljon elever. PRR är Sydvietnams enda lagliga regering. Saigonfascisterna sitter där de sitter bara med stöd av USA. De har överlevt kriget endast till följd av USA s folkmord mot det folk Saigonjuntan påstår sig representera. Vietnamrörelsen i Sverige tvingade regeringen att frysa ned förbindelserna med Saigonjuntan och erkänna DRV — Demokratiska republiken Vietnam. Brytningen med Saigonjuntan måste göras fullständig. Den representerar USA och inte Vietnams folk. Sveriges regering måste erkänna PRR — Sydvietnams lagliga och verkliga regering. PRR och de DRV s regering erbjöd i många omgångar USA-imperialisterna fred. USA vägrade i det längsta. Varje gång PRR och DRV ställde ett generöst fredsförslag svarade Nixonadministrationen med ökade flygangrepp, mera bomber, vidgade giftbesprutningar, stegrad terror. Men till slut tvingades USA underteckna en fredsöverenskommelse. Till slut tvingades USA att sluta sitt öppna angreppskrig. Det var det vietnamesiska folkets kamp, dess hjältemodiga och framgångsrika försvar av sitt oberoende som tillfogade USA sådana förluster att det inte längre kunde fortsätta kriget. Det var det vietnamesiska folkets seger inte Kissingers förhandlingsskicklighet, som skapade förutsättningarna för fred i Vietnam. Fredspriset borde tilldelas det vietnamesiska folket, inte Kissinger som är medansvarig för folkmord. USA och dess marionetter har skrivit under Parisavtalet om Vietnam. Men de har sannolikt aldrig haft en tanke på att följa dess stadganden. Saigonjuntans trupper beskjuter de befriade områdena, de sänder in sina bombplan för att förstöra och sabotera uppbyggnadsarbetet. PRR har visat att Saigonfascisterna i mer än 270 000 olika aktioner brutit vapenstilleståndsavtalet. Fortfarande plågas och torteras mer än 200 000 politiska fångar i Saigonjuntans fängelser. USAs och Saigonjuntans brott mot avtalet sker dagligen i allt större utsträckning. Militära attacker, bombningar och försök till ockupation av befriade områden blir av allt större omfattning. USA har fortfarande en stor militär apparat i Sydvietnam, även om dess 20 000 medlemmar klätt om sig i civila kläder. Stora mängder vapen införs. Läget i Sydvietnam är oerhört spänt. USA och dess marionetter hotar Parisavtalet och freden. Därför måste man i alla länder med ökad styrka kräva att USA och Saigonjuntan skall följa fredsavtalet. Det är mot den bakgrunden vi måste se utrikesutskottets betänkande, som vi diskuterar här i dag. Ett erkännande av PRR är ett stöd till fredens krafter i Vietnam. De skäl utrikesutskottet anför mot ett erkännande är helt ohållbara. PRR har vunnit ett rimligt mått av självständighet utåt, som någorlunda allmänt godtagits av omvärlden. Jag vill erinra om att de alliansfria staternas stora internationella konferens i somras i Alger med delegationer från inte mindre än 76 stater erkände PRR som den rättmätiga representanten för Sydvietnams folk.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 De har utvecklats av regeringen vid debatter under de senaste åren som jag haft tillfälle att föra med utrikesministern. Utrikesutskottet citerar dessa ord. De är helt tillämpliga på PRR men däremot inte på Saigonjuntan med vilken Sverige fortfarande har diplomatiska förbindelser. Utrikesutskottet drar inga slutsatser av dessa obestridliga sakförhållanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 19, som innebär att riksdagen av regeringen skall begära att denna omedelbart bryter med Saigonjuntan och tar initiativ till att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering.

Herr talman! Det är i och för sig positivt — och jag noterar detta — att utskottets talesman velat säga att vår inställning till PRR inte har förändrats och att vårt stöd till PRR är oförminskat. Men den som tar del av utskottets betänkande kan inte läsa ut någonting sådant. Det förhåller sig — som utrikesutskottets ledamöter naturligtvis väl vet — så att varje ord i ett sådant här sammanhang har utomordentligt stor betydelse och läses med stor uppmärksamhet, och här finns många avgörande punkter där utskottet uttalar sig på ett sätt som bara kan tolkas så som jag gjorde och som jag vet att man gör på de håll där man är intresserad av denna fråga. Det finns också många ofullständigheter i utskottets betänkande när det gäller själva sakframställningen. Jag skall nu bara peka på en uppgift som är helt felaktig och som herr Göransson i sitt anförande upprepade, nämligen uppgiften om tidpunkten för kompletteringsavtalet. Den är den 13 juni och inte den 13 juli. Herr Göransson talar om situationen i Chile, och jag har förståelse för de argument han framför på den punkten. Men faktum är att situationen i Chile inte alls är jämförbar med situationen i Sydvietnam, framför allt därför att vi faktiskt ger den fascistiska juntan i Sydvietnam en helt annan och starkare internationell-rättslig ställning än vi ger PRR. Det har stor politisk betydelse i spelet om avtalets fullföljande, oerhört stor politisk betydelse i det diplomatiska spelet och mycket stor betydelse när det gäller folkrättens skydd för de människor som bor i det ena och det andra området. De stridande styrkorna på PRR-sidan åtnjuter icke skydd av folkrätten, inte heller civilbefolkningen, och PRR har som jag sade icke folkrättsliga rättigheter att försvara sig vid ett anfall. Det är inte betydelselöst — det är i själva verket ett av de välkända, svåra problemen i folkrätten i dag, att den icke tillräckligt tar hänsyn till den utveckling som har ägt rum. Det är naturligtvis därför jag har velat få till stånd en översyn av dessa frågor. De folkrättsliga experterna, de som arbetar inom FN-organen osv., är väl medvetna om dessa problems existens. Jag tycker inte att vare sig utrikesutskottet eller regeringen skulle behöva uppfatta det som något slags reprimand att man begär en översyn, utan det borde uppfattas som en konstruktiv åtgärd i syfte att förbättra våra möjligheter att arbeta. Folkrätten kan vara antingen ett instrument för de starkare att förtrycka de svagare eller ett värn för de svaga i en mycket farlig tid. Det är i syfte att förstärka dess möjligheter att vara ett sådant värn som jag har föreslagit en översyn, och jag betraktar det som en mycket viktig sak. Det är självfallet inte fråga om att frysa ner våra förhållanden till PRR eller om att det skulle vara något fel på relationerna mellan Sverige och PRR — det underströk jag också. Men jag vill bara upplysa kammaren om att PRR:s representant i morgon skall träffa utrikesministern bl.a. för att framföra ett krav på ett svenskt erkännande av PRR, liksom han gjorde vid en uppvaktning för en tjänsteman inom UD i förra veckan. Naturligtvis är det bra att relationerna fungerar. Men varför skall PRR:s representant i Sverige icke kunna arbeta på samma sätt som andra? Tidigare år har man förklarat det med formella skäl. Men det är inte den förklaring man använder i år. I år hänvisar man i stället till att de principer som är vägledande för vårt ställningstagande är praktiska och politiska lämplighetsskäl, och den formuleringen i utrikesutskottets betänkande är mycket olycklig i denna speciella situation, när det är så viktigt att på alla sätt stödja PRR:s strävanden för fred och Parisavtalets fullföljande. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen 1099.
Herr talman! Herr Göransson talade om för oss att detta inte var någon ny fråga för riksdagen, vilket är riktigt. Det är femte året i följd vi har haft anledning att ställa kravet på ett svenskt erkännande av PRR. Det visar också att hans huvudargument mot ett erkännande knappast är giltigt. Det var nämligen att denna regering inte skulle ha någon inre stabilitet. En regering som har fungerat i fem år måste väl tillerkännas ett visst mått av stabilitet, och då visar redan antalet gånger vi har behandlat frågan i riksdagen att det finns skäl för ett erkännande. Jag bestrider också att herr Göranssons påstående om brist på inre stabilitet i PRR-regimen skulle vara giltigt. Hela den verksamhet som har utvecklats inom de befriade områdena i Sydvietnam visar tvärtom att det handlar om en synnerligen stabil regim. Jordreformen, undervisningsväsendets utveckling, höjningen av folkets levnadsstandard även under krigets svåra betingelser — sådant uträttar inte en regering som inte har stor stabilitet och en stark ställning i det område den behärskar. Däremot kan man med skäl förneka att Saigonjuntan skulle utmärkas av någon inre stabilitet. Men då är det ju en anledning till att bifalla vårt krav på ett avbrytande av det svenska erkännandet av Saigonjuntan. Herr Göransson talade om vad han menade med de praktiska och politiska lämplighetsskäl som utrikesutskottet skriver om och drog paralleller med Chile. Ambassadören där är kvar tills vidare, eftersom han kan hjälpa människor. Ja, men vi vet i dag inte hur länge den svenska ambassaden har tillåtelse att hjälpa människor, och hela frågan om de diplomatiska förbindelserna med Chile kan därför snabbt komma i ett helt annat läge. Vi har för övrigt inte sett några som helst exempel på att Sveriges erkännande av Saigonjuntan har hjälpt människor ut ur Saigonjuntans fängelser. Jag tror att inte heller herr Göransson kan anföra några sådana exempel. Jag vill instämma i vad fru Dahl sagt om önskvärdheten av att PRR:s representation i Sverige får en bättre ställning och rimligare arbetsbetingelser. Det är oerhört nödvändigt att PRR:s representation får en högre status. Jag tror att det är ett önskemål från denna representation, som vår regering snabbt bör tillmötesgå. Sedan vill jag än en gång understryka vad jag påpekade i mitt första anförande, nämligen att vid de alliansfria staternas konferens i somras i Alger erkände 76 stater PRR som den enda rättmätiga representanten för Sydvietnams folk. När Sverige vägrar att göra detta, tillhör vi alltså en minoritet av staterna i världen. Herr talman! Vad detta handlar om är ju til syvende og sidst ett politiskt ställningstagande. Det är också ett politiskt ställningstagande bindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära rege: ring som utrikesutskottet gör i sitt betänkande. Vi anser att det är ett reaktionärt politiskt ställningstagande.

Herr talman! Fem motioner har väckts, som tar upp ungdomsorganisationernas ekonomiska förhållanden. Motionerna gäller dels det totala stödet, dels villkoren och fördelningsprinciperna. Utskottet är rörande ense med motionärerna om nödvändigheten av att samhället ekonomiskt stöder ungdomsverksamheten, och motionerna får kulturutskottets bifall. Utskottet vill nämligen ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i anledning av motionerna. Men jag har, herr talman, en fundering i anledning av det som anförts längst ner på s. 4 i betänkandet. Där heter det: ”Samtidigt är det enligt utskottets mening uppenbart att det brister både i fråga om samordningen av samhällets totala stöd till ungdomsorganisationerna och i fråga om utformningen av det statliga stödet. Utskottet förordar att riksdagen med anledning av de nu föreliggande motionsyrkandena uttalar sig för en skyndsam översyn av samhällets totala stöd till den inom olika organisationer bedrivna ungdomsverksamheten.” Man anser alltå att översynen är viktig, och därom är också remissinstanserna eniga. Det talas vidare om att det är angeläget att samhällets totala stöd prövas, och det finns anledning att instämma även i detta. Men det är också nödvändigt att utformningen av reglerna tas i beaktande. Jag menar att det här finns en oklarhet. Frågan är: Innefattar översynen också den problematik som innebär att nya organisationer inte får någonting vid anslagsfördelningen, av det skälet att de inte inryms under den kungörelse — 1971:388 — som reglerar sådan bidragsgivning, detta trots att de uppfyller villkoren för centralt stöd? Vi har påvisat problematiken i motionen 1235, där vi konstaterar: ”Flera organisationer har under de senaste åren vuxit fram och uppfyller nu de grundkrav kungörelsen ställer.” Emellertid har de icke förklarats berättigade till stöd i avvaktan på en utredning just på den här punkten. Nu blir dessa organisationer, som ställs utanför kungörelsen av det skälet att man inte hade medel att inordna dem där, åsidosatta och får i stället det s.k. tröskelbidraget, som endast uppgår till några procent av det bidrag organisationerna annars skulle ha erhållit, om de betraktas som jämställda med tidigare bidragsbeviljade organisationer. Jag kan tillägga att under 1971/72 inga nya organisationer har fått del av detta s.k. tröskelbidrag. Vi motionärer menar att denna särbehandling av ett framväxande ungdomsarbete får ytterligare negativa konsekvenser. I flera landsting och kommuner tillerkänns nämligen bara organisationer som får fullt statligt stöd bidrag i kommunalt sammanhang. Därmed blir konsekvenserna orimliga. En ungdomsorganisation kan år efter år få vänta på bidrag till sin verksamhet trots att den uppfyller alla formella kriterier för att få sådant stöd. Ett exempel på sådana organisationer är Pingströrelsens ungdomsverksamhet, som är en av de stora ungdomsorganisationerna — den har över 20 000 medlemmar i bidragsberättigad ålder. Den organisationen får i centralt stöd ett tröskelbidrag på omkring 10 000 kronor, medan den, ifall den hade innefattats av bidragskungörelsen, hade erhållit ungefär det tiodubbla beloppet. Många andra organisationer står också utanför kungörelsen, såsom De blindas förening, Helgelseförbundets ungdom, Svenska brukshundsklubbens ungdomsverksamhet, Svenska samernas riksförbunds yngre råd, Sveriges dövas ungdomsförbund, Sveriges unga katoliker och Ungdomens fredsförbund, för att bara ta några av dem som hamnat så olyckligt utanför kungörelsen. Dessa, plus en del övriga, är organisationer med bortemot 200 000 medlemmar, som inte innefattas av denna kungörelse och därför inte får något annat stöd än tröskelbidraget på omkring 200 000 kronor, vilket kanske är bara en tiondel av vad de annars skulle ha uppburit. Min fråga till utskottets talesmän blir om den skyndsamma utredning, som utskottet föreslår att riksdagen beställer, kommer att innefatta de orättvisor och olikheter som råder mellan olika ungdomsorganisationer och som jag här har talat om. Om svaret blir ja, förutsätter jag att denna orättvisa kan rättas till utan att hela utredningstiden skall behöva löpa ut. Detta är ju inget tekniskt komplicerat problem, utan det gäller bara att praktiskt rätta till den olikhet i fråga om bidragstilldelning som jag tror alla är överens om borde försvinna. Herr talman! Jag har inget yrkande men är tacksam för ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att svara ja på den fråga som herr Jonsson i Alingsås ställde. Vad vi avser med vårt betänkande är nämligen att man skall ta upp de problem som herr Jonsson nämnde. Detta har vi givit uttryck för när vi i betänkandet har skrivit att det enligt utskottets mening är uppenbart ”att det brister både i fråga om samordningen av samhällets totala stöd till ungdomsorganisationerna och i fråga om utformningen av det statliga stödet”. Detta hade ju herr Jonsson också läst, men han hade ändå kommit fram till att det var oklart huruvida avsikten är att frågan om de s.k. tröskelbidragen skall behandlas vid den översyn som skall göras. Visst skall de det.

Vi har också i betänkandet uttalat att företrädare för bidragsgivarna — staten, landstingskommunerna och kommunerna — bör vara med i översynsarbetet, och då kommer givetvis denna fråga också att tas upp. Hur utfallet sedan blir av översynen kan naturligtvis ingen i dag yttra sig om, men avsikten är alltså att även de problem som herr Jonsson nämnt skall tas upp i den översyn som vi har föreslagit.

Herr talman! I sitt betänkande nr 45 har utbildningsutskottet avstyrkt min motion nr 1331. Då det inte finns vare sig någon reservation eller något särskilt yttrande fogat vid betänkandet har jag inte för avsikt att nu ställa något yrkande, men jag skulle vilja göra några kommentarer till betänkandet. Syftet med motionen har i första hand varit att fästa uppmärksamheten på att skrivkunnigheten bland dagens skolbarn är mycket bristfällig. Därför har jag ansett att åtgärder måste vidtas för att råda bot på det förhållandet. Eftersom jag har haft möjligheter att på nära håll ta del av resultat från de försöksmetoder som under många år har prövats i Norrköping, har jag i motionen närmare belyst dessa resultat. Det finns desto större anledning att göra det då alla uttalanden som gjorts om dessa försök har varit uteslutande positiva. Jag har därför ansett det värdefullt att i tid ta vara på dessa erfarenheter. Innan utskottet tagit ställning har motionen remitterats till skolöverstyrelsen. Av SÖ:s svar kan utläsas att man 1959 tillsatte en kommitté som skulle syssla med välskrivningsproblematiken. Denna kommitté slutrapporterade 1962, och då rekommenderades vidare forskning. Detta resulterade i att SÖ uppdrog åt skolpsykologen Monica Ekström att genomföra en undersökning. Denna blev klar på hösten 1970. Sedan dess har tydligen SÖ kommit till samma slutsats som den jag anfört i motionen, nämligen att ”skrivkunnigheten bland barnen synes ha avtagit på ett oroväckande sätt”. Men då tycker jag det är ganska häpnadsväckande, när SÖ sedan skriver: ”Med hänvisning till vad som ovan anförts finner SÖ för närvarande ej skäl föreligga för ytterligare forskningsoch försöksverksamhet.” Borde inte SÖ ha kommit fram till en helt motsatt slutsats, nämligen att eftersom tillståndet är så dåligt, måste kraftåtgärder sättas in? Och då borde forskning och försöksverksamhet ha prioriterats i stället för att slopas. Jag förstår att SÖ inte kan kritisera sig själv för vad man utträttat under de gångna åren, men om SÖ har samma uppfattning som jag om skrivkunnigheten, så borde SÖ inte bara avfärda mina förslag med att de avser ”tidigare, mycket föråldrade metoder”. Allt är inte dåligt bara för att det är gammalt, och allt är inte bra bara för att det är nytt. Jag tycker att vi har det mest vältaliga exempel på mitt påstående när det gäller välskrivningen i våra skolor. Det är inte de använda metoderna som skall vara det primära utan det resultat man kan uppnå. Skolan skall vara till för barnens skull och barnen inte för skolans skull.
Herr talman! Eftersom motionären inte har något yrkande kan jag fatta mig mycket kort på den här punkten. När ett enigt utskott föreslår avslag på motionen, sker det bl.a. därför att det verkligen ligger ett ganska långvarigt utredningsarbete och en hel del forskning bakom skolöverstyrelsens föreskrifter. Men det sker även och kanske framför allt på grund av skolöverstyrelsens nyanserade yttrande. I det yttrandet visar styrelsen att man är väl medveten om att det fortfarande finns problem när det gäller undervisningen i handskrivning. Man är också beredd att successivt bevaka och utvärdera den här verksamheten. Styrelsen avser vidare att revidera och komplettera anvisningarna allteftersom man vinner erfarenheter av tillämpningen. I den här handledningens förord uppmanar dessutom skolöverstyrelsen lärarna att komma in med synpunkter. Utskottet har vid sin behandling av denna fråga funnit att skolöverstyrelsen är mycket lyhörd för synpunkter i detta ärende. Vi anser också att skolöverstyrelsen här i mycket hög grad är problemmedveten. Men detta korta inlägg, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När riksdagen år 1970 beslutade om utökad besiktningsskyldighet för vissa utryckningsfordon, grundades det beslutet främst på behovet att skärpa tillsynen över ambulansfordonen. Upprepade olyckor på grund av brister hos fordonen gav anledning till krav på kortare tidsintervaller mellan besiktningarna. Ambulanstransporterna ställer höga krav på såväl fordon som förare, och det råder nu liksom 1970, då riksdagen fattade beslutet om besiktning av ambulanserna var sjätte månad, fullständig enighet om den föreslagna åtgärden. Jag minns säkert inte fel när jag påstår att utökningen av besiktningstvånget till att gälla även brandbilar kom med av bara farten eller kanske som utfyllnad vi propositionens utskrivning i kanslihuset. Vid remissbehandlingen avstyrkte Svenska kommunförbundet förslaget liksom statens brandinspektion, som bl.a. påpekade att några olyckor inte var kända, i vilka brandfordon varit inblandade till följd av tekniskt fel på fordonen. Däremot framhölls i propositionen att Svensk bilprovning under överskådlig tid hade överkapacitet på de flesta av sina besiktningsstationer. Den utökade besiktningsskyldigheten för brandbilar föreföll mera emanera från behovet att öka sysselsättningen hos Svensk bilprovning än vara grundad på olycksfallsstatistik, liknande den som redovisades för ambulansbilar. Av de remissvar som i år inhämtats med anledning av motionen 1349 som nu behandlas framgår att två undersökningar gjorts beträffande anmärkningsfrekvensen vid kontrollbesiktning av brandfordon. Den ena undersökningen omfattade 1 110 kontrollbesiktningar av 352 bilar inom fyra län i olika delar av landet. Materialet omfattade två års besiktningar. Jämför man resultatet av den undersökningen med liknande undersökning som gjorts beträffande lastbilar, visar det sig att brandbilarnas standard är mycket högre än lastbilarnas. Låt oss se på anmärkningsfrekvensen för de fyra viktigaste detaljerna. Det är de som berör färdbroms, parkeringsbroms, bromsledningar och avgassystem. För lastbilar var anmärkningsfrekvensen på färdbroms 18,9 procent, för brandbilar 10,5, dvs. omkring hälften. För parkeringsbroms 8 respektive 5,8 procent, för bromsledningar 16,2 respektive 6,8 procent och för avgassystem slutligen 13,9 procent för lastbilar och 14,5 procent för brandbilar. Den förhållandevis höga siffran för brandbilarnas avgassystem beror i huvudsak på att avgasledningen konstruerats som ejektor för att evakuera luften ur frontpumparna i samband med start av pumpningen. Ett litet spjäll som behövs för detta ändamål kan pysa ut avgaser. Det är alltså inte fråga om korrosion eller andra fel på avgassystemet. Ser vi sedan på antalet förelägganden om ny besiktning eller körförbud, får vi liknande utslag. Godkända bilar i procent utan anmärkning: lastbilar 29 och brandbilar 49 procent, godkända med påpekande: lastbilar 46, brandbilar 46 procent. Underkända, innebärande föreläggande om ny besiktning eller körförbud: 24,5 för vanliga lastbilar, 5,3 procent för brandbilar. Om man tar antalet anmärkningar per 100 besiktigade fordon, får man siffran 195 för lastbilar och 88 för brandbilar. Det fanns också en mindre undersökning gjord av Svensk bilprovning som omfattade 93 brandbilar. Resultaten var där ungefär desamma. Svensk bilprovnings remissyttrande, som förefaller ha haft stort inflytande på utskottsmajoritetens ställningstagande, innehåller ett påstående att långvarig uppställning av fordon kan resultera i fel, som innebär allvarlig fara för trafiksäkerheten. Då syftar man uppenbarligen på det förhållandet att brandfordon har mycket kort mediansträcka per år och således står uppställda långa tider. Genom den låga utnyttjandegraden skulle korrosionsskador uppträda på vitala delar såsom bromsledningar och bromssystem. Men den statistik jag visar ger klart belägg för att sådana risker inte alls har den omfattning som Svensk bilprovning velat göra gällande. Den utredning jag utförligt refererat har gjorts inom Kommunförbundet, delvis i samverkan med Svensk bilprovning. När sedan, som det framgår av betänkandet, Svensk bilprovning framhåller att man inte kontrollerat att materialet är representativt, kan misstanke uppstå att uppgifterna inte skulle anses vara relevanta. Om det yttrandet innebär misstro beträffande Kommunförbundets objektivitet, finner jag det mycket betänkligt och allvarligt, i synnerhet om det dessutom påverkat bedömningen i dessa frågor. Jag vill också något beröra uppgiften från såväl statens trafiksäkerhetsverk som Svensk bilprovning om att besiktning i stor utsträckning sker på fordonens stationeringsorter. Denna ordning har en mycket begränsad omfattning. För det första har inte Svensk bilprovning låtit meddela brandkårerna om denna möjlighet, och därför körs än i dag brandbilar 8—-10 mil från små glesbygdsavdelningar till kontrollstationen i centralorten. För det andra är, enligt de begränsade erfarenheter som finns, Svensk bilprovning mycket obenägen att besiktiga fordonen på deras stationeringsort med hänvisning till att man inte där på ett tillfredsställande sätt kan kontrollera bl.a. bromssystemet. Till sist vill jag framhålla att det utökade besiktningsåläggandet för kommunerna innebär en kostnadsökning på uppskattningsvis 2 miljoner kronor per år. För dessa pengar får man 15—20 nya brandbilar. Min slutsats blir därför att det är bättre även från trafiksäkerhetssynpunkt, att kommunerna får använda dessa pengar till att snabbare förnya sin vagnpark än att tvingas till bevisligen onödigt täta kontrollbesiktningar. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Motionen och reservationen i den här frågan, som herr Sellgren nyss har talat för, går ut på en ändring av bestämmelserna för kontrollbesiktning av brandfordon. Man anser, som framgick av herr Sellgrens anförande, att införandet av besiktning var sjätte månad för dessa fordon i vissa fall lett till orimliga konsekvenser, och man vill alltså ha en återgång till det tidigare systemet med endast en besiktning per år. Även om statens brandinspektion och Svenska kommunförbundet givit motionärerna råg i ryggen tycker jag nog att argumenteringen till förmån för det förslaget är tämligen mager. Det kan först sägas att motionen, redan innan den behandlats, till viss del har blivit tillgodosedd då den utökade besiktningsskyldigheten från den 1 maj i år även gäller polisväsendets utryckningsfordon. Likaså kan motionärerna vara tillfredsställda med att också från den 1 maj i år bestämmelserna ändrats så, att den utökade besiktningen för brandväsendets del endast gäller motorfordon som betecknas som utryckningsfordon och därjämte registrerade släpfordon som är inrättade eller uteslutande används för brandväsendet och är försedda med beteckning härom. De orimliga konsekvenser som det talas om i reservationen skulle då vara — och här har man åberopat vissa remissinstanser — att den genomsnittliga körsträckan för brandbilar är så kort och att fordonen befinner sig i så gott skick samt att det är en onödig och betungande utgift för kommunerna med denna utökade besiktning. Jag tycker nog dessa invändningar väger ganska lätt jämfört med det stora kravet på trafiksäkerhet. Den överväldigande delen av trafikutskottets ledamöter har tagit starkt intryck av vad statens trafiksäkerhetsverk och Svensk bilprovning sagt i den här frågan. Trafiksäkerhetsverket kan för sin del inte finna att den omständigheten att många brandfordon har en kort årlig körsträcka skulle utgöra tillräckligt skäl för att de inte skulle underkastas samma besiktningsskyldighet som övriga utryckningsfordon. Ett fordons trafiksäkerhet är ju inte enbart beroende på dess användning och körsträcka. Undersökningsresultaten visar — till skillnad från de siffror som herr Sellgren redogjorde för — tvärtom att brandbilarna ofta har fel av betydelse för just trafiksäkerheten. Herr Sellgren nämnde kostnadsaspekten, men jag tror att vi kan bortse från den i det här sammanhanget, för vetskapen om att ett utryckningsfordon är i bästa skick tycker jag är mycket mera värd än besiktningskostnaden. En aldrig så obetydlig olycka kan ju vålla skador och kostnader som vida överstiger vad den extra kontrollbesiktningen per år skulle kosta. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det första herr Hjorth sade var att de argument jag hade för bifall till reservationen var magra. Var och en i kammaren som lyssnade hörde inget som helst sakargument från herr Hjorth som motbevisade vad jag sagt. Hans anförande var inte ens magert — det existerade inga argument. Herr Hjorth ansåg att motionen delvis hade blivit tillgodosedd genom bestämmelsen om att polisens utryckningsfordon också faller under den här förordningen och att fordon inom brandväsendet som inte var att beteckna som utryckningsfordon var undantagna från skyldigheten att besiktigas två gånger om året. Det är ett fåtal bilar, herr Hjorth. Det gäller bara bilar som används för besiktningsändamål. Inga utryckningsfordon med tillhörande släpkärror är undantagna. Den där argumentationen kan vara mager — tidigare var det ingenting. När det gäller körsträcka och vad trafiksäkerhetsverket anfört i det avseendet har jag i min statistik påvisat att en bil inte försämras påvisbart när den står stilla. Man kan befara att det uppstår korrosionsskador på vitala delar såsom bromsledningar o. d., men den statistik jag visade bekräftade att man fått så goda värden att riskerna för att skador uppkommer medan bilen står stilla inte kan anses vara påfallande stora. Sedan sade herr Hjorth att det förekommit anmärkningar om fel av betydelse för trafiksäkerheten. Jag skulle då vilja fråga: Vilka fel av betydelse förekommer? Det som har påvisats från Svensk bilprovning gällde bl.a. avgassystemet, men då hade man bortsett från att avgassystemet på brandbilarna är konstruerat så, att man kan få avgasläckor genom det lilla spjäll jag talade om. De anmärkningarna beror alltså inte på korrosion i avgassystemet med därav följande risker.
Herr talman! Måhända var min argumentering mager, men det var med hänsyn till den sena tidpunkten och av omtanke om kammarens ledamöter. Jag förutsätter också att kammarens ledamöter har läst trafikutskottets betänkande och framför allt remissvaren från trafiksäkerhetsverket och Svensk bilprovning. Det är ju så, herr Sellgren, att den undersökning som Svensk bilprovning gjort visar att det förekommer fel hos brandbilar. Jag vill påstå att dessa fordon ofta har brister av betydelse för trafiksäkerheten. Man undersökte 93 fordon under det första kvartalet 1972. Därav fick mer än hälften anmärkningar för olika slags bristfälligheter av betydelse för trafiksäkerheten. Sedan kan man naturligtvis diskutera graden av dessa fel, men jag tycker att detta är ganska allvarligt. Vi skall komma ihåg att närmast föregående besiktning utfördes bara ca sex månader tidigare. Av denna undersökning framgår att 11,8 procent av fordonen uppvisade brister hos färdbromsen och 14 procent hos avgassystemet, ett förhållande som herr Sellgren nu vill förringa. Anmärkningarna på avgassystemet är i alla fall av ungefär samma omfattning som när det gäller lastbilar och då har de som bekant en mycket längre årlig körsträcka. Jag tycker att man skall ställa högre krav på ett utryckningsfordon av den här arten. Trots att det framhålls att brandfordonen vårdas mycket omsorgsfullt har alltså dessa brister kunnat konstateras vid Svensk bilprovnings besiktningar. Olägenheten av att inställa sig vid bilprovningsstationen kan inte vara så betungande. Man kan ju i vissa fall få göra besiktningen på fordonets stationeringsort. Nu påstår herr Sellgren att denna möjlighet inte skulle vara känd. Jag tror dock inte heller att det är så orimligt stort besvär att fara till en bilprovningsstation. Det måste vara säkrare att besiktiga fordonen varje halvår. Då får man också tillfälle att köra dem någon gång, även om det inte blir någon utryckning. Jag tycker fortfarande att trafiksäkerheten måste gå före i detta fall. Sedan får man ta de olägenheter och kostnader som är betingade av detta. Det är nog bättre att man gör det än att man riskerar olyckor med de följder detta kan få.
Herr talman! Jag skall inte trötta kammarens ledamöter genom en lång debatt med herr Hjorth i denna fråga. Jag förstår att det är svårt att få majoritet denna gång för mitt yrkande. Jag vill bara konstatera att det som herr Hjorth nu har anfört återigen inte var något nytt utan sammanföll med vad han tidigare sagt. Han har i inledningen av sitt senare anförande bekräftat att hans argumentering var mager, och det tycker jag räcker i detta sammanhang, herr talman!
Herr talman! Ett förtydligande: med ordet ”mager” menade jag ”kortfattad”. Jag tycker att det är förvånande att herr Sellgren, som har rykte om sig att mycket grundligt sätta sig in i frågorna, inte närmare har studerat och begrundat de synpunkter som bilinspektionen har kommit fram till. Jag tycker att dess rapport är mycket allvarlig och att man måste ta hänsyn till den. Trafikutskottet har ju i höst behandlat en rad trafiksäkerhetsmotioner, och hela utskottet har varit enigt om att se mycket allvarligt på dessa frågor. Jag vill påstå att det är en trafiksäkerhetsfrämjande angelägenhet att kammaren avslår motionen. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman!
Herr talman! Jag tackar för erkännandet vad avser min grundlighet. Den egenskapen har jag försökt belägga genom den statistik jag redovisat i mitt första anförande, vilken klart visar brandbilarnas överlägsenhet över andra fordon av samma art. Detta räcker för att demonstrera både den grundlighet varmed jag studerat denna fråga och att trafiksäkerhetsaspekterna är till fullo tillgodosedda genom en ordning med en årlig besiktning.